Herr talman! Gunilla André har frågat mig dels om huruvida regeringen avser att ge kompensation till ensamstående med barn med anledning av att skattereduktionen för dessa slopats, dels, om svaret är ja, hur denna kompensation kommer att utformas. 1990/91:54 -- har jag berört den fråga som Gunilla André nu tagit upp. Där säger jag nämligen att jag erfarit att statsrådet Lindqvist kommer att lägga fram förslag om ekonomiska insatser för ensamföräldrarna med hänsyn till de ekonomiska effekter som slopandet av skattereduktionen innebär för dem. Hur kompensationen närmare bör utformas får redovisas i ett senare skede.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det gick alltså så som vi från centerns sida befarade. 1 800 kr. utan att få någon kompensation. Det är återigen ett exempel på att det är ekonomiskt svaga grupper som får betala skatteomläggningen. Det berör ca 200 000 föräldrar och 100 000 barn. Omkring 85 % av ensamföräldrarna är kvinnor. Hittills har skattereduktionen minskat föräldrarnas skatt med 150 kr. i månaden. För dem som ständigt måste snåla för att få ihop till livets nödtorft är dessa pengar betydelsefulla. Det skall också ses i ljuset av att ensamföräldrarna under 1980-talet för övrigt fått det allt kärvare ekonomiskt. De har tillhört de stora förlorarna. Jag anser att det är helt oförsvarligt att förvärra situationen för en redan utsatt grupp föräldrar. Det är inte bara en lågmäld föräldraskara som på detta sätt behandlas helt oacceptabelt, det drabbar också ensamföräldrarnas barn. Samhället ger inte föräldrarna möjlighet att ta sitt föräldraansvar, något som givetvis får konsekvenser för barnen senare i livet. Herr talman! Jag har ingen ytterligare fråga till statsrådet. Jag vill bara djupt beklaga det negativa svaret.

Herr talman! Orsaken till att det inte har lagts fram något förslag är att det ännu inte har varit möjligt att få fram ett tillräckligt bra förslag som vi skulle vilja förelägga riksdagen. Jag anser att det är en självklarhet att vi här likaväl som på andra områden skall ha ordentliga och genomarbetade förslag som får de effekter som vi eftersträvar. Ibland tar det litet tid att få fram sådana förslag, eftersom det rör sig om svåra och komplicerade frågor. Det är dock bättre att det tar litet extra tid än att det läggs fram dåliga och ogenomarbetade förslag. Som jag redan sade i mitt första inlägg, kommer ett förslag när beredningsarbetet har slutförts. Redan innan ett förslag läggs fram tillhör ensamföräldrarna skattereformens vinnare. Med den mycket kraftiga höjning av barnbidraget och en höjning av flerbarnsstödet som ingår i skattereformen har vi fått ett positivt utfall för en helt överväldigande majoritet av landets barnfamiljer, däribland också ensamföräldrarna. Det är ett faktum att de flesta får förbättrad köpkraft fr.o.m. nästa år som en följd av skattereformen. Ett år senare, 1992, höjs barnbidraget med ytterligare 1 000 kr. Det kan vara värt att nämna att Gunilla André och centerpartiet har gått emot förslaget om höjda barnbidrag i syfte att i stället fördela matsubventioner över hela befolkningen, ytterst som ett stöd till jordbruksnäringen. Det är en åtgärd som är mycket sämre för barnfamiljerna. Om Gunilla André känner en så stark omsorg för barnfamiljer och ensamföräldrar, är jag lite förvånad över att det läggs fram förslag som är sämre för dessa kategorier. Med risk för att bli tjatig kan jag också konstatera att det för Gunilla André och hennes partivänner under senare tid har varit viktigare att lägga fram förslag om att sänka bensinskatten med 5--6 miljarder kronor i storstäder och på andra håll än att föreslå insatser på det här området. Det är självklart, och det är tydligen nödvändigt att säga det än en gång, att insatser för utsatta grupper, det må vara ensamföräldrar, glesbygdsbor eller andra, försvåras om man lägger fram opportunistiska förslag som berövar statskassan mångmiljardbelopp. Det är klart att våra möjligheter att bedriva fördelningspolitik då blir oerhört mycket sämre. Det är inte till gagn för ensamföräldrarna att en sådan politik förs.
Herr talman! Jag lyssnade på den tidigare debatten, och jag konstaterade då att Erik Åsbrink tydligen tar som sin uppgift att komma hit och sträcka upp riksdagsledamöterna. Erik Åsbrink säger att det måste ta litet tid att få fram ett bra förslag. Och det har jag full förståelse för. Men jag tycker att den där lilla tiden börjar bli ganska lång. Jag är nämligen en av dem som i slutet av 70-talet och i början av 80-talet utredde frågan om samhällsstödet till ensamföräldrarna. Det fanns ett förslag när regeringen tillträdde, och sedan har detta ytterligare utretts av riksdagens revisorer. Dessutom har det tillsatts ytterligare en utredning. Men man tog i våras ifrån denna utredning dess uppdrag för att denna fråga skulle kunna samordnas med skatteomläggningen. Så nog tycker jag att det har tagit lång tid. Regeringen borde alltså ha kunnat lägga fram ett förslag som skulle ha kunnat träda i kraft samtidigt som skattereomläggningen. Sedan säger Erik Åsbrink att skatteomläggningen kommer att förbättra situationen för ensamföräldrar. Jag hoppas det, men jag är inte riktigt säker på det. Jag vill nog se det innan jag blir säker på det. Erik Åsbrink säger att vi i centern skulle ha gått emot en höjning av barnbidragen. Erik Åsbrink vet mycket väl att vi finansierar vårt förslag på ett annat sätt som innebär att det inte finns samma behov av en höjning av barnbidragen.
Herr talman! Jag kan hålla med Gunilla André om att det har tagit lång tid. Det har det ju gjort med många frågor. Jag beklagar själv att vi inte har kunnat genomföra viktiga reformer och strukturförändringar tidigare i det svenska samhället än vad som nu blir fallet. Men jag tycker också att det är viktigt att man vinnlägger sig om hög kvalitet och en ordentlig analys innan man lägger fram förslag. Det har också funnits exempel på dåligt utredda och dåligt beredda förslag som man sedan tvingats ändra när det visar sig att de inte tål en konfrontation med verkligheten. Då är det bättre att ta litet tid på sig för att få ett bra resultat. Gunilla André säger sig inte vara riktigt säker på att skattereformen kommer att innebära förbättringar för ensamföräldrarna. Vi får se det resultatet ganska snart. Om en och en halv månad börjar skattereformen att fungera. De beräkningar som vi har kunnat göra -- och ingen har kunnat hävda att de har varit felaktiga -- visar att ensamföräldrarna tillhör reformens vinnare, särskilt de som har flera barn, och det redan innan regeringen har lagt fram något förslag om kompensation för den slopade skattereduktionen. Så är det. Men vi skall arbeta vidare med det förslaget också. Jag konstaterar än en gång att det blir sämre för ensamföräldrarna om man går emot den höjning av barnbidragen som vi har föreslagit, och som redan är beslutad och skall genomföras inom kort, och i stället lägger ut dessa pengar på matsubventioner som går till alla och envar med eller utan barn, och där det ytterst handlar om att rikta subventioner till en näringsgren, jordbruket, som i större utsträckning borde lära sig att konkurrera på det sätt som andra branscher redan får göra. Om man dessutom lägger fram förslag som dränerar statskassan på mångmiljardbelopp, är det självklart att möjligheterna att hjälpa ensamföräldrarna försämras ytterligare. Gunilla André sade att jag läxar upp riksdagsmän. Kalla det för vad som helst. Men jag tänker, så länge jag någonsin kan, vare sig det gäller riksdagsmän eller andra, fortsätta att protestera mot att man ställer ut löften till höger och vänster utan att bry sig om att dessa reformer eller skattesänkningar skall betalas. Det är ett oskick att detta pågår. Det är nämligen på det sättet, antingen det handlar om statens, kommunernas eller enskilda individers ekonomi, att inkomster och utgifter måste gå ihop. Det håller inte att man lovar ökade inkomster och minskade utgifter. Då börjar trovärdigheten ifrågasättas. Då går det inte att genomföra reformerna. Litet ansvarskänsla och litet konsekvens måste vi faktiskt begära.
Herr talman! Jag skall hålla mig till ämnet. Jag hoppas givetvis att Erik Åsbrink har rätt när han säger att ensamföräldrarna får det bättre efter skatteomläggningen. Men det skall ju, som jag sade i mitt första inlägg, ses i ljuset av att de under hela 80-talet har fått försämringar. Så de har ganska mycket att ta igen. Jag är väl medveten om att det är svårt att få fram ett bra förslag när det gäller samhällsstödet till ensamföräldrarna. Men det blir ju inte bättre att man bara utreder och utreder och aldrig verkligen sätter sig ner och fattar ett beslut. Vi kan inte fortsätta på det här sättet. Jag tycker att det är horribelt att göra det. Det är klart att det finns motstående intressen i detta sammanhang. Att få fram ett förslag som tillgodoser alla dessa intressen är, som jag ser det, en omöjlighet. Men man måste någon gång fatta beslut i denna fråga.
Herr talman! Det är bra att Gunilla André håller sig till ämnet. Även jag tänker göra det. Och till ämnet hör att om man tar bort barnbidragshöjningen för att sprida ut pengar till andra befolkningsgrupper, så blir det sämre för ensamföräldrarna. Och jag trodde att det var ensamföräldrarna som vi diskuterade. Till ämnet hör också att om man skall genomföra reformer så måste de betalas på ett eller annat sätt. Det hör i mycket grad till ämnet. Jag skall därför fortsätta att hålla mig till ämnet även i fortsättningen.

Herr talman! Olle Östrand har frågat finansministern om han är beredd att medverka till att öka prisskillnaden mellan blyad och oblyad bensin. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Katalytisk avgasrening för nya personbilar infördes på den svenska marknaden i stor utsträckning redan fr.o.m. 1987 års bilmodeller. fr.o.m. 1989 års bilmodeller är sådan avgasrening obligatorisk. För bilar med katalytisk avgasrening kan endast blyfri bensin användas. Även många andra bilar, som saknar katalysator, kan användas med oblyad bensin. Betydande delar av det svenska personbilsbeståndet kan dock ännu endast köras på blyad bensin. Alltefter det att den äldre bilparken skrotas ut minskar dock användningen av sådan bensin. För närvarande är inemot hälften av all bensin som säljs i Sverige blyfri. För att stimulera till användning av blyfri bensin i de fordon där så kan ske är skatten på blyfri bensin Skillnaden förstärks genom att mervärdeskatt numera tillkommer på bensinpriset. En rad förslag har på senare tid väckts om att bl.a. med skattereglernas hjälp ytterligare begränsa avgasutsläppen från biltrafiken. Dessa frågor bereds för närvarande i ett sammanhang i regeringskansliet. Regeringen avser att i februari 1991 i den miljöpolitiska propositionen redovisa sina bedömningar och förslag. Mot den bakgrunden är jag inte nu beredd att ta ställning till om ändringar i beskattningen av blyad resp. blyfri bensin bör göras.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Visserligen sägs i svaret att regeringen avser att i februari 1991 i den miljöpolitiska propositionen redovisa sina bedömningar och förslag. Men den här frågan är ur miljösynpunkt så viktig att jag hoppades att statsrådet redan i dag hade kunnat ge ett klart besked om att prisskillnaden mellan blyad och blyfri bensin skall öka, utan att för den skull vid den här tidpunkten ange hur stor skillnaden skall vara. Att öka prisskillnaden mellan blyad och blyfri bensin är ett mycket verksamt medel att snabbare få bort de äldre bilarna och därmed väsentligt förbättra miljön genom minskade utsläpp av skadliga ämnen i avgaserna från personbilsparken. Detta är också ett verksamt medel för att få de äldre personbilarna att gå över till blyfri bensin. I går hade jag en debatt med miljöministern om att kraftigt höja bilskrotningspremien för att åstadkomma dessa effekter. Tyvärr fick jag inget klart besked av henne. Men efter den debatten har jag erfarit att det pågår en rätt omfattande handel med sådana bilar mot Östeuropa. Det kommer fartyg från Östeuropa, och de går ofta tomma från Sverige. Man köper avställda bilar till en mycket ringa penning, för det mesta under tusenlappen, och lastar på båtarna. De sätts i trafik i öststaterna. På det här viset exporterar vi miljöfarliga bilar till länder som inte tål någon ytterligare miljöförstöring. Det här skulle vi lätt få stopp på om man höjde bilskrotningspremien kraftigt till 5 000 kr., som jag föreslog i går. Bilprovning tillsammans med naturvårdsverket har provat utsläppen av skadliga ämnen i avgaserna från bilar utan katalysator och från bilar med katalysator. Resultaten visar att utsläppen av koloxid, kväveoxid och kolväten från en katalysatorbil i stort sett är försumbara, medan däremot utsläppen från en bil utan katalysator är upp till 20, 30 och 40 gånger större. Utöver de kraftiga utsläppen av skadliga ämnen i avgaserna har dessa fordon en väsentligt högre genomsnittlig bensinförbrukning än yngre fordon. Man kan utan vidare påstå att de äldre bilarna förbrukar 30 % mer blyad bensin än vad dagens fabriksnya bilar förbrukar av blyfri bensin. Det har givetvis en väldigt stor betydelse ur miljösynpunkt. För bilar utan katalysator finns det redan i dag alternativ till bly i bensinen. Ett oljebolag saluför sedan 1989 blyfri bensin med oktantal 98. Flera andra stora oljebolag kommer inom den närmaste tiden att lansera blyfri 98-oktanig bensin. Att tillverka blyfri bensin med högt oktantal är förhållandevis kostsamt. I dag är skattedifferensen mellan blyfri och blyad bensin, som framhålls i svaret, 24 öre plus moms. Men i konsumentledet är den blyfria 98-oktaniga bensinen trots detta ca 7 öre dyrare än blyad 98-oktanig bensin. Biltrafiken kommer åtminstone under större delen av 90-talet att vara den största källan till blyutsläpp i luft, om inga åtgärder vidtas. Därför är det naturligtvis angeläget att denna utveckling och användningen av bensin utan blytillsatser påskyndas. Detta kan bl.a. ske genom att skattedifferensen mellan den blyade och den blyfria bensinen ökas. För skattedifferensen skall ha önskad effekt måste den göras så stor att den täcker merkostnaden för att producera en miljömässigt godtagbar 98-oktanig bensin coh dessutom ge utrymme för en differens i konsumentledet. Om all blyfri bensin blir billigare än motsvarande blyade alternativ, kommer naturligtvis efterfrågan på den blyfria bensinen att öka, och därmed ökar också viljan att tillhandahålla blyfria alternativ åt hela bilparken. Till bilden hör att skattedifferensen mellan blyad och blyfri bensin i samtliga övriga nordiska länder är större än i Sverige. I Danmark är den ungefär 65 öre. Där har den stora skattedifferensen, kombinerad med bra information, lett till en påtagligt ökad efterfrågan på blyfri bensin. En ökning av den svenska skattedifferensen till minst den danska nivån vore naturligtvis en åtgärd som skulle få önskad effekt. Genom att öka prisskillnaden skulle man uppnå ur miljösynpunkt två viktiga effekter. Den ena är en ökad utskrotning av de äldsta personbilarna. Det är dessa som inte kan köras på blyfri bensin. Den andra är att vi skulle få bilar utan katalysator att i ökad utsträckning övergå till blyfri bensin. Det här tycker jag ur miljösynpunkt är så viktiga faktorer, att det finns all anledning att påskynda övergången. Man kan göra det bl.a. genom att öka prisskillnaden mellan blyad och oblyad bensin.
Fru talman! Vi har i Sverige under senare tid introducerat nya skatter av miljökaraktär, miljöskatter. Det är ett uttryck för att vi nu vill använda ekonomiska styrinstrument, skatteinstrument, som ett medel i miljöpolitiken. Här ligger Sverige före många andra länder, därför att i de flesta andra länder har mycket litet skett, och mycket litet är på gång än så länge. Det menar jag visar på ett positivt tänkande att man vill utveckla arsenalen av instrument. Ett exempel är att vi har differentierat bensinskatten mellan blyad och blyfri bensin. Det är också så att differensen har ökat under senare tid. Fram till årsskiftet var differensen 20 öre per liter. Den höjdes till 24 öre den 1 januari i år. När mervärdeskatten infördes den 1 mars i år ökade differensen till 30 öre. Prisskillnaden är alltså 30 öre mellan den blyade och den blyfria bensinen i dag. Jag är emellertid medveten om att när det gäller blyfri bensin av premiumkvalitet ser det annorlunda ut. Där finns en prisskillnad som snarast talar till den blyfria bensinens nackdel. Det är naturligtvis en sak som vi har anledning att beakta i vårt fortsatta arbete. Hur som helst så har den differens som vi har åstadkommit i hög grad bidragit till en snabbare övergång till att använda blyfri bensin. Av den totala försäljningen utgörs nu uppemot hälften av försäljning av blyfri bensin, och den fortsätter att öka. Om vi skall överväga ytterligare förändringar vill jag på mitt sedvanligt kamerala sätt ändå påpeka att det kan vi göra på olika sätt, och det får olika konsekvenser för statsfinanserna. Om man höjer skatten på blyad bensin innebär det inget bortfall av skatteinkomster, snarast en viss ökning. Jag tycker mig har förstått av opinionsläget i landet under hösten att det inte finns så väldigt starka krafter just nu som verkar för höjd bensinskatt. Om man å andra sidan åstadkommer ökad differentiering genom att sänka skatten för blyfri bensin, får man skattebortfall, som skapar bekymmer. Dessutom hör till saken att bortfallet ökar med tiden. Den differens som vi har mellan bensinsorterna i sig leder till minskade statsinkomster i längden, eftersom allt fler går över -- det är vad vi vill åstadkomma -- till miljövänliga alternativ. Men konstruktionen är sådan att det leder till successivt minskade intäkter, och det är ett bekymmer. Jag vill inte säga att det är omöjligt att göra någonting, jag vill bara påpeka att det finns vissa komplikationer när vi väger in de statsfinansiella aspekterna, och det måste vi göra. Avslutningsvis vill jag bara konstatera att det pågår ett arbete med en miljöpolitisk proposition. Den tidpunkt då den skall läggas fram är inte alltför avlägsen. I det arbetet övervägs en rad olika åtgärder även inom skatteområdet. Resultatet av överläggningarna skall vi redovisa i februari nästa år.
Fru talman! Om man ser på hur situationen är i dag kan man konstatera att vi i dag har ungefär 3,6 miljoner personbilar i landet. Ungefär 700 000 av dem är utrustade med katalytisk avgasrening. Ungefär 40 % av personbilsparken är tio år eller äldre. 16 % är äldre än 15 år. Vi har alltså i vårt land mer än en halv miljon bilar som är äldre än 15 år. Ur miljösynpunkt är det naturligtvis väldigt angeläget att få en snabbare förnyelse av bilparken, så att vi snabbare får en övergång till bilar utrustade med katalysator. Som jag tidigare redovisat i bl.a. min interpellation blir då utsläppen försumbara. För att på sikt kunna åstadkomma resultat här är det, enligt min åsikt, tre åtgärder som är aktuella: För det första kan man kraftigt höja bilskrotningspremien. För det andra kan man öka prisskillnaden mellan blyad och oblyad bensin. För det tredje kan man ta in äldre bilar till kontrollbesiktning vid varje ägarbyte. Jag tror att de här tre åtgärderna tillsammans skulle kunna vara ett verksamt medel för att snabbare få bort den gamla bilparken. Efter det senaste inlägget från statsrådet Åsbrink har jag uppfattningen att han är positiv till åtgärder som gör det möjligt att snabbare få bort den gamla miljöstörande bilparken.
Fru talman! Jag delar Olle Östrands uppfattning, nämligen att det är viktigt att man på det här området fortsätter att göra insatser som syftar till en fortsatt snabb övergång till användning av blyfri bensin. Det är ju ett led i arbetet att åstadkomma en bättre miljö i landet. I det sammanhanget får vi överväga en rad olika åtgärder. Även skatteinstrumentet skall kunna användas. Det pågår alltså ett arbete med dessa saker, och vi strävar efter att få fram en miljöpolitisk proposition i februari som, förhoppningsvis, innehåller en rad förbättringar på de här områdena.
Fru talman! Naturligtvis hoppas också jag att den miljöpolitiska propositionen skall innehålla förslag i nämnda riktning. Men om den inte gör det, vill jag redan nu deklarera att jag återkommer till frågan.

Fru talman! Jag vill tacka utrikesministern för en mycket intressant och efter tidsomständigheterna fyllig information om alla de ansträngningar som pågår för att begränsa de marina rustningarna i vårt närområde, och särskilt på kärnvapensidan. Öppenhet och förtroendeskapande åtgärder ser utrikesministern som viktigt, och jag kan bara instämma. Vi kan bara gemensamt beklaga att USA inte lever upp till detta när det gäller kärnvapenbestyckade sjöstridskrafter. Vi är uppenbarligen överens om att stormakternas princip att varken bekräfta eller förneka förekomst av kärnvapen ombord är förlegad och att den principen måste uppges. Det är här som jag finner att regeringen inte tar i med de medel som faktiskt finns för att få stormakterna att ta reson. Om de av politiska skäl finner det vara viktigt att göra flottbesök i Sverige, borde det vara naturligt för dem att följa svensk lag på svenska vatten och öppet och klart slå fast att kärnvapen inte finns ombord och att de är villiga att bli inspekterade för att öka trovärdigheten. Vi är misstänksamma numera. Jag för min del har den uppfattningen att de aktuella stormakterna faktiskt skymfar oss och driver gäck med oss -- och att de förlöjligar oss. Jag kan inte dela utrikesministerns syn att vi skulle försvaga arbetet på att komma till rätta med de marina rustningarna genom att visa entydig fasthet i fråga om kränkningar av svenska vatten. Neutralitetsfrågan har aktualiserats på senare tid genom avslöjandena om Sveriges intima samarbete med USAs försvarsmakt, där svensk signalspaning mot Sovjetunionen har medverkat. Till detta kommer vårt deltagande i ett teknikembargo mot Sovjetunionen av så sent datum som på 1980-talet. För mig verkar undfallenheten mot besök av kärnvapenbestyckade fartyg vara en del av någon sorts urholkning av den svenska neutraliteten. Alla dessa händelser är djupt allvarliga därför att de skadar svenska folkets förtroende för vår utrikespolitik. Vad skall allmänheten tro? Vad skall man tro i våra grannländer? Det verkar som om det har pågått en smyguppluckring av den svenska neutralitetspolitiken under ett antal år. Jag hade faktiskt väntat mig ett mera fast handlag i hanterandet av de medvetna kränkningarna från USAs sida. Regeringen har varit betydligt mera resolut när det gäller misstänkt undervattensverksamhet. Sten Andersson säger att man inte kan agera utifrån indiciekedjor. De väl dokumenterade indiciekedjor som Greenpeace har tagit fram räcker mer än väl för mig, särskilt som jag inte vet om att regeringen har krävt att få inspektera skeppen för att få fram faktisk bevisning -- om de har kärnvapen ombord eller ej. Det är ganska uppenbart av svaret att utrikesministern inte är villig att vidta några åtgärder för att få hejd på kränkningarna av våra vatten och vår gästfrihet. Det är förbluffande att en stormakt som USA, som säger sig vara vänligt sinnad, behandlar Sverige på ett så föraktfullt sätt. En del av min livserfarenhet säger mig att busar skall behandlas som busar. Gör man inte det, blir man föraktad av dem. Jag har den uppfattningen att USA behandlar oss på ett föraktfullt sätt.

Om USA vägrar att be om ursäkt och inte vill rätta sig efter gränserna för vår gästfrihet och vårt territorium, måste vi göra som Nya Zeeland och avstå från flottbesök från USA, till den dag då USA faktiskt bär sig anständigare åt.

Fru talman! Sten Andersson säger att regeringen har slagit fast att Greenpeacerapporten inte ger några bevis för att kärnvapen varit med ombord vid besök i svenska hamnar. I onsdags hade vi här en debatt om nedrustningsfrågorna, och då diskuterades detta med örlogsfartyg och kärnvapen. I ''Regeringen har uttalat att rapporten måste granskas noggrant innan några slutsatser kan dras med anledning av den. Utskottet delar denna bedömning och förutsätter att regeringen företar en dylik granskning. Enligt vad utskottet erfarit genomförs för närvarande en sådan granskning inom försvarets forskningsanstalt.'' Nu får vi alltså reda på att denna granskning tydligen redan är gjord. Därför skulle jag vilja veta om det finns en rapport av något slag som vi kan få ta del av, så att vi kan se hur man har kommit fram till dessa slutsatser. Det tycker jag skulle vara intressant. Om det redan finns sådana här slutsatser, är det synd att de inte hade kommit med när riksdagen behandlade den här frågan i förrgår. Det finns ju också en annan rapport, som Jan Prawitz har deltagit i. En nordisk forskargrupp har belyst frågan om örlogsfartygen. Vid en jämförelse med de andra nordiska länderna visar det sig att Sverige inte alls har haft så många besök som Danmark och Norge. Förutom att syftet var att göra denna kartläggning, säger forskargruppen i rapporten att de fartyg som är kapabla att ha kärnvapen ombord, de har också kärnvapen ombord när de går in i hamnar. Forskargruppen är alltså övertygad om att de fartyg som är kapabla att ha kärnvapen har dem även vid besök. Jag undrar hur regeringen ser på den rapporten, för jag utgår från att Sten Andersson också har fått ta del av den. När det gäller det nordiska samarbetet sägs det att det är mycket viktigt att vi har ett sådant samarbete. Ja, självfallet, men i det här fallet har vi mycket olika utgångspunkter, eftersom Danmark och Norge är NATO-länder och har ett helt annat tryck på sig. I den här frågan kan man säga att Sverige är längre framme än t.ex. Danmark, där det blev nyval på grund av att man inte ens kunde tala om för befälhavare på den här typen av båtar vilka regler som gällde. Vi får alltså lov att säga att Sverige agerar bättre. Och att man försöker föra upp frågan internationellt tycker jag är mycket bra. Men vi har ett helt annat läge i och med att Sverige inte är ett NATO-land. Jag förstår mycket väl att det är väldigt svårt för både Norge och Danmark att driva den här frågan. Men jag tycker inte att vi också skall behöva ta samma hänsyn till NATO.

Fru talman! Tack för svaret. Men vem i allsin dagar har snickrat ihop detta? Jag känner verkligen inte igen Sten Andersson. Här finns inget engagemang och ingen ödmjukhet inför de förtryckta och deras situation. Det verkar osannolikt att utrikesministern eller någon av hans rådgivare har varit på Nordirland, än mindre i Belfast. Om interpellationssvaret skall ses som en regeringsförklaring till konflikten på Nordirland är det en katastrof. Svaret låter som ett eko av kolonialmaktens egen version. I Europadebatten den 10 oktober sade utrikesministern att solidaritet måste prägla vår Europapolitik. Nu måste jag fråga: Solidaritet med vilka, med förtryckarna eller med de förtryckta, Sten Andersson? I min interpellation hänvisar jag till den norska Helsingforskommitténs rapport med titeln Irländsk terrorism eller brittisk kolonialism. Det är den första rapport där kommittén behandlar irlandsfrågan efter alla års Östeuropagranskning av mänskliga fri och rättigheter. Men det är en mycket saklig och talande rapport. Vad jag förstår har ingen på utrikesdepartementet ens läst den. Jag skall därför personligen strax överlämna rapporten till Sten Andersson. De som skrivit rapporten slår bl.a. fast att det är felaktigt att avfärda Nordirland som ett terroristproblem. Nordirland är först och främst en produkt av olösta politiska och ekonomiska problem samt sociala orättvisor. Det är regeringen i London som genom sin kontroll bär huvudansvaret för situationen. Vet inte utrikesministern att det finns 21 000 brittiska soldater på Nordirland? Hälften av dem tillhör UDR, som är ett nordirländskt regemente underställt brittiska armén. Soldaterna kommer uteslutande från unionistiskt pålitliga. Sten Anderssons svar innehåller inte den minsta kritik av Thatcher-regeringens politik visavi Nordirland. I svaret påstås tvärtom att Nordirland är en ''fungerande rättsstat'', och konflikten avfärdas just som ett terroristproblem. Hur kan det komma sig att en betydande del, ca Nordirland sympatiserar med vad Sten Andersson kallar ''terrorister''? Inser inte Sten Andersson att det är något som inte stämmer i interpellationssvarets pro-brittiska argument? Låt oss se litet närmare på ''rättsstaten''! Nordirland har styrts av undantagslagar sedan 1921. Undantagslagarna har permanentats -- är det betecknande för en rättsstat? På 1970-talet användes interneringslagarna, som mötte stark internationell kritik. Hundratals oskyldiga sattes i läger utan anklagelse eller rättegång. Är det en ''rättsstat'', Sten Andersson? ''Diplock'' är en annan speciallag som använts för att tvinga fram erkännanden under tortyr. Storbritannien dömdes som bekant 1976 av Europadomstolen för tortyr. Ger det en bra bild av en rättsstat, Sten Andersson? Supertjallarsystemet är ökänt. Systemet bygger på tjallarnas vittnesmål som satt hundratals oskyldiga i fängelse innan domarna upphävdes i högsta instans. ''Rättsstat'' eller inte? ''Shoot to kill'' betyder avrättning utan preciserad anklagelse, rättegång eller dom för brott som ännu inte begåtts. Kallar Sten Andersson det för en ''rättsstat''? Så avrättades Belfasts mest kände advokat Patrick Finucane. Redan många år före detta mord 1986 har advokaterna på Nordirland också påtalat inför världens advokater och andra sin oro för den förtalskampanj som bedrivits emot dem. Supertjallaren Robert Lean har t.ex. erkänt att han blev tvingad av polisen att skriva under ett vittnesmål där han pekade ut fem andra välkända advokater. Det var också så att startskottet -- ett verkligt startskott, Sten Andersson -- till mordet på Patrick Finucane skedde från talarstolen i brittiska parlamentet. Det dröjde bara en månad innan Jag frågar Sten Andersson: är detta tecken på en rättstat? Så till Sinn Fein. Organisationen har alltså stöd av 40 % av den nationalistiska befolkningen. Varför använder Sten Andersson siffran 1 ledamot i brittiska parlamentet utan att nämna att det är 1 av 17 nordirländska ledamöter det handlar om? Sten Jag tror att väldigt många som ännu inte har glömt Nordirland och som vet att Nordirland är en del av Europa väldigt gärna vill ha svar på dessa frågor, framför allt om rättsstaten.

Fru talman! Jag blev också förvånad över att utrikesministern så kategoriskt avvisar ESK som ett organ som skulle kunna ta upp frågan om konflikten på Nordirland. Det handlar i högsta grad om att en minoritet i ett land anser sig orättvist behandlad. Minoritetsproblemen har kommit att ta allt större plats i diskussionerna inom ESK-processen. Det gäller inte minst Konferensen om den mänskliga dimensionen som hittills har haft två möten -- i Paris 1989 och nu senast i Köpenhamn denna sommar. Jag var observatör vid dessa möten och upplevde intensiva debatter om minoriteters rättigheter. Många hade önskat en starkare skrivning i detta avseende i slutdokumentet från Köpenhamn, men alla var överens om att minoritetsproblemen kommer att bli allt viktigare framöver och att de kommer att bli en viktig del av ESKs arbete. Då kanske man i första hand tänker på de minoritetsproblem som uppstått i samband med demokratiseringen i Öst och Mellaneuropa. Nordirlandkonflikten har pågått under mycket lång tid, och alltför få reagerar nu ens på att det pågår en konflikt där. Men den har också impliktioner på säkerheten i Europa. Den norska Helsingforskommittén har tagit upp Nordirlandkonflikten. Viola Claesson har ju redan nämnt dettai interpellationen och redogjort för den rapport som har presenterats. I höst har den norska kommittén startat en aktion mot den negativa diskriminering som katolikerna dagligen utsätts för i arbetslivet. Fredsprisvinnaren Sean MacBride har kallat den nordirländska ekonomin för en ''apartheidekonomi''. MacBride har presenterat 9 principer för att motverka diskrimineringen på grund av religion eller etnisk bakgrund. Dessa principer borde vara självklara i en demokrati -- men det är de inte. Den norska Helsingforskommittén skriver i sitt upprop att ''Storbritannien har svarat med våld på det vi uppfattar som sociala problem i det nordirländska samhället. Det ser ut som den brittiska regeringen är mer intresserad av en militär lösning än att ta ett politiskt initiativ. Denna praxis är i strid med både Helsingforsavtalen och andra internationella konventioner och avtal som den brittiska regeringen har skrivit under.'' Arbetslösheten för katolikerna är två till tre gånger så hög för katolikerna som för protestanterna. Några exempel: I stadsdelen Ballymurphy i Belfast är 86 % av katolikerna utan arbete. I staden Omagh är 27 % katolska män och 15 % katolska kvinnor arbetslösa, motsvarande siffror för protestanterna är 10,9 % och 9,4 %. I staden Cookstown är 43 % av de katolska kvinnorna och männen arbetslösa. Det finns massor av sådana här exempel. Jag skall inte trötta med fler, de talar för sig själva. Tidigare var man tvungen att ange religion när man sökte en statlig anställning. Nu är det borttaget. Men likaväl är det mycket lätt att veta om en sökande är katolik eller protestant. Två saker ger klara besked: vilken skola man har gått i och vilket område man bor i, eftersom det är en sådan stor segregering i den nordirländska samhället. Hög arbetslöshet, stor fattigdom och en statlig diskriminering är problem som inte kan lösas med vapen i hand. Norge är det första land som sätter i gång en aktion mot diskrimineringen i arbetslivet på Nordirland. Skulle inte Sverige också kunna engagera sig i en sådan aktion? Vad gör den svenska Helsingforskommittén? Skulle inte den också kunna engagera sig i denna aktion? Rätten till arbete är en fråga om mänskliga rättigheter. Därför kan jag inte förstå Sten Anderssons hållning att detta inte faller inom ESKs eller Europarådets intresseområden. Till slut vill jag framhålla att jag inte kan ställa mig bakom våld som lösning på problem, vem som än använder sig av våldet. Våldet på Nordirland har pågått alltför länge. Därför måste alla ansträngningar göras för att finna politiska lösningar på de problem som finns. Jag tror ändå att ESK eller Europarådet skulle kunna engagera sig för den nordirländska konflikten.

Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Det fanns verkligen stark anledning att både i Turkiet och på det internationella planet slå larm om de risker som fanns och sannolikt fortfarande finns för verkställande av dödsdomar i Turkiet. Detta grundar sig inte bara på uttalanden av president Turgut Özal, utan också från två ministrar i den turkiska regeringen, nämligen statsrådet Sungurlu. Dessa har bl.a. förklarat att man inte har lyckats att övertyga de närmare 300 dödsdömda fångarna om den rätta vägen och att man därför måste hänga dem. Det har vidare uttalats från ledande regeringshåll i Turkiet att det var för att förhindra terrorn i östra och sydöstra Turkiet och för att hindra andra från att ansluta sig till den som dödsdomarna måste verkställas. Turkiet har under senare tid eskalerats kraftigt. Men det rör sig också om tvångsdeporteringar, nedbränning av byar, avrättningar utan dom och rannsakan. Tusentals arresteringar har också ägt rum. Arresteringarna sker ofta på lösa grunder, för separatistiska åsikter, försvagande av den turkiska nationella känslan m.m. Det är framför allt civilbefolkningen som drabbas. Enligt min mening är det en form av statsterror som den turkiska regeringen utövar i östra Turkiet. Den är däremot oförmögen att bedriva en minoritetspolitik som på ett konstruktivt sätt skulle kunna lösa problemen för den kurdiska befolkningen, som uppgår till så mycket som 8--10 Det är bra att den svenska regeringen agerar för de dödsdömda. Men det gäller inte bara att söka stoppa verkställigheten av dödsdomarna. Det är hög tid att dessa närmare 300 dödsdomar helt upphävs och att Turkiet avskaffar dödsstraffet. Det är omänskligt att i åratal låta människor sitta i dödscell och ständigt fylla på med nya dödsdomar. I staden Diyarbakir i sydöstra Turkiet hotas, enligt organisationen för mänskliga rättigheter där, 105 tonåringar och barn av hårda straff. Anklagelserna mot 28 av dem är så grava att åklagaren yrkat på dödsstraff. Sådant sker nu. En av dem som hotas med dödsstraff är Sefer Özdemir, 12 år. Samtliga tonåringar och barn är anklagade för att tillhöra PKK, Kurdistans arbetarparti. Frågan är om en 12 åring kan göra det. Flera hundra politiska fångar och deras anhöriga i ett tiotal kurdiska städer i Turkiet hungerstrejkar sedan den 7 oktober i år. Enligt människorättsföreningarna är hungerstrejkerna en protest mot myndigheternas beslut att förflytta kurdiska fångar till specialfängelser i västra Turkiet. I de flesta fall handlar det om nybyggda ensamceller i Eskisehirfängelset i västra Turkiet. Det finns inte en tillräcklig vilja från den nuvarande turkiska regeringens sida att komma till rätta med det utbredda bruket av tortyr, främst i arrestlokaler, men även i fängelser. Detta gäller i synnerhet i östra Turkiet. Tortyren är ett vapen i kampen mot den kurdiska befolkningen för att ingjuta ångest och skräck. Jag tycker att utrikesministern åtminstone i sitt svar -- han har säkerligen också meningar som inte framgår av svaret -- i någon mån förbiser de bakomliggande orsakerna till tillämpningen av både tortyr och dödsstraff. En fråga som inte berörs i Sten Anderssons svar är att ingen konvention gör något som helst undantag för bruket av tortyr. Det har ingen betydelse om en undantagsbestämmelse eller säkerhetssituation anses föreligga. Europarådets stadgar är sträng. Varje medlemsland har ett direkt ansvar för att mänskliga rättigheter respekteras fullt ut i ett annat medlemsland. Europarådet och främst dess ministerkommitté uppträder och agerar inte med den kraft och konsekvens som situationen i Turkiet kräver.

Fru talman! Det är positivt att regeringen på så många olika sätt redovisar sina initiativ för att bevaka de mänskliga rättigheterna i Turkiet. Jag vill först ge ett par kommentarer till frågan om dödsstraffet.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 Vi träffade helt uppenbart inte samma personer. Jag träffade vid detta tillfälle vice ordföranden i regeringspartiet, Galip Demirel, som på frågan om Turkiets inställning till dödsstraffet inte alls tog avstånd från dödsstraffet utan påpekade att det ju fanns så många länder i väst som hade dödsstraff. Han drog därför för sin del inte slutsatsen att Han redovisade däremot en annan åtgärd som också berör dödsstraffet. Jag vill i detta sammanhang understryka vad Hans Göran Franck sade om nödvändigheten av att se till att dödsdomarna blir upphävda. Galip Demirel sade nämligen att regeringen nu försöker få till stånd en ändring av grundlagen. Den kräver nämligen att utdömda dödsdomar före verkställandet skall bekräftas i parlamentet med två tredjedels majoritet. Detta vill man nu inte göra, och därför tänker regeringen försöka åstadkomma att den här bekräftelsen utgår ur grundlagen. I stället skall dödsdomar verkställas direkt av domstolarna. Det betyder naturligtvis att dödsdomarna kommer att verkställas i samma ögonblick som grundlagen har ändrats. Detta gör också att övriga partier i Turkiet sitter i en rävsax. Går de med på att dödsstraffet inte skall bekräftas i parlamentet, har de nästan med hundraprocentig säkerhet skrivit under dödsdomarnas verkställighet för dem som nu är dömda. Det finns därför stor anledning att vidta ytterligare åtgärder för att bevaka att dödsdomarna faktiskt upphävs. Det är uppenbart att väldigt mycket återstår att göra när det gäller respekten för de mänskliga rättigheterna. Detta gäller dels det som Hans Jag vill också ge några intryck från den konferens jag var på, som handlade om demokratiska fri och rättigheter och om kommunal självstyrelse. Deltagarna i konferensen var fackföreningsledare och kommunalpolitiker av olika schatteringar. Säkerhetspolisen var hela tiden närvarande vid konferensen. De spelade in allt som sades och filmade alla som var där. Samtliga de turkar som var närvarande fick lämna ifrån sig sina identitetskort, och de blev registrerade. Tillståndet till konferensen meddelades så sent som två dagar innan konferensen skulle äga rum. Jag tror faktiskt att jag kan säga -- och detta vitsordades av de turkar som var där -- att deras säkerhet i stor utsträckning garanterades av de svenskar som var där. Dessa var också fackföreningsledare och politiker. Slutligen vill jag fråga utrikesministern vilka ytterligare åtgärder Sverige kan vidta för att se till att dessa dödsdomar upphävs helt och hållet så att man kan undvika den här typen av manipulerande för att få dem verkställda.

Fru talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till en översyn av gällande bestämmelser för statliga bostadslån så att dessa inte förhindrar standardhöjande åtgärder i ålderdomshem. Huvudregeln är att endast bostäder som är fullvärdiga och avsedda för permanent bruk och självständigt boende berättigar till bostadslån och räntebidrag. Med fullvärdiga bostäder avses sådana bostäder som har alla primära bostadsfunktioner tillgodosedda i lägenheten samt tillgång till anordning för tvätt och till förrådsutrymme.Lägenheterna skall bestå av minst ett rum och kök eller ett och ett halvt rum och kokvrå. När det gäller kollektiva boendeformer, t.ex. gruppboende, får enligt låneföreskrifterna mindre avsteg göras från dessa krav under förutsättning att detta kompenseras av intilliggande gemensamma utrymmen och gemensam utrustning. I fråga om ny och ombyggnad av ålderdomshem får bostadslån lämnas om lägenheterna i färdigt skick består av minst ett rum och kokskåp, utrymme med dusch och toalett samt entréutrymme. Lägenheterna skall ha en sådan storlek att de kan användas av en rullstolsbunden person. Den lägre standarden i lägenheterna skall kompenseras av gemensamma utrymmen för matlagning, måltider och samvaro och av den utrustning som finns där. I denna typ av bostäder är det särskilt angeläget med en god tillgänglighet. I reglerna kommer detta till uttryck genom kravet på att lägenheterna skall ha sådan storlek att de kan användas av en rullstolsbunden person. De bestämmelser som gäller för ålderdomshem bör kunna tillämpas även för andra boendeformer för äldre. Regeringen har också nyligen föreslagit riksdagen vissa ändringar i finansieringsreglerna i detta syfte. Ändringarna kommer att ge kommunerna större valfrihet när de skall anordna olika boendeformer. Jag anser det viktigt att lokala lösningar kan genomföras. Här måste ett flexibelt synsätt råda när myndigheterna prövar de låneansökningar som kommer in. Det avgörande är att de äldre får ett bra boende. Om det skulle visa sig att de nu gällande reglerna lägger hinder i vägen för väl fungerande lokala lösningar, bör de ses över.

Fru talman! Jag ber att få tacka bostadsminstern för svaret på min interpellation, och det tacket är faktiskt uppriktigt menat. Jag tycker att svaret innehöll en hel del av raka besked, som uppenbarligen behövs på det här området. Detta är alldeles tydligt ett besvärligt område. I Sveriges riksdag har det så småningom kommit att bli en mycket bred uppslutning kring uppfattningen att vi måste ha olika typer av boendeformer och omsorgsformer för äldre människor. Det finns en medvetenhet om att det i vårt land finns en stor grupp äldre som inte är så pass sjuka eller svaga att de behöver sjukvård i reguljär bemärkelse, dvs. inom långvården. Men dessa människor behöver ändå en högre servicenivå än vad som normalt kan uppnås genom boende i servicehus. De har kanske däremot inte så stort behov av att kunna stå för sin egen matlagning i ett eget kök. De behöver och vill gärna ha kontakten med andra människor, t.ex. genom gemensamma måltider tillsammans med andra boende och genom att ha tillgång till gemensamma sociala utrymmen. Det har visat sig att de regler som tidigare fanns försämrade möjligheterna att skapa det slags livsmiljöer för gamla som representeras av ålderdomshemmen. Men naturligtvis vill vi att dessa ålderdomshem skall vara moderna och ha en god standard. Det är ju detta som ligger bakom riksdagens beslut om regler av det slag som bostadsministern också redovisade. Tyvärr verkar inte detta ha trängt igenom i administrationen på ett tillräckligt sätt. Jag har direkta erfarenheter av detta från min hemkommun, Södertälje. Kommunen vill där genomföra en modernisering av ett gammalt ålderdomshem. Moderniseringen skulle leda till större rum och högre utrustningsstandard. Bl.a. skulle det innebära att de boende fick egna duschrum, kokskåp, osv. Detta projekt har stoppats, eftersom man på länsbostadsnämnden ansåg att man i stället måste ha fullvärdiga bostäder med egna kök och en utrymmesstandard av det slaget. Jag begär naturligtvis inte att bostadsministern skall kommentera det enskilda fallet. Jag tror att regeringen får tillfälle att ta ställning till den här frågan ändå. Men jag vill ta detta som ett exempel på att administrationen uppbarligen inte arbetar i enlighet med de intentioner som låg bakom riksdagsbeslutet. Jag uppfattar bostadsministern svar på min interpellation så att regeringen är beredd att se till att riksdagsbeslutets intentioner verkligen genomdrivs. Bostadsministern sade att om det behövs förändringar skall de genomföras. Jag vill påstå att det har visat sig att det behövs klarare tillämpningsregler. Jag förutsätter att det inte är ren obstruktion som förekommer ute i förvaltningarna utan att det är brister i tillämpningsreglerna som leder till sådana här saker. Jag tar det besked som jag har fått här i dag, som ett löfte att bostadsministern kommer att se till att vi inte i framtiden skall behöva uppleva att man på administrativ nivå stoppar moderniseringsprojekt när det gäller ålderdomshem på det sätt som vi tyvärr har fått erfara här.
Fru talman! Om det finns oklarhet skall det rättas till. Klarhet skall skapas i enlighet med de intentioner som riksdagen tagit beslut om och som jag redovisade i mitt svar.
Fru talman! Jag tackar för detta ytterligare besked. Bostadsministern hade kanske kunnat ersätta ordet ''om'' med ordet ''eftersom''. Men jag förstår att det kanske kräver någon ytterligare handläggning i departementet innan ''om'' kan ersättas med ''eftersom''. Jag ser fram emot den här översynen och en skärpning av regelsystemet. Jag tolkar bostadsministerns uttalande som ett löfte.

Fru talman! Pär Granstedt har frågat mig: För det andra: Är regeringen beredd att ompröva de skatteskärpningar på boendet som tidigare beslutats? För det tredje: Är regeringen beredd att lägga sådana förslag att fastighetstaxeringen inte leder till orimliga skattehöjningar bl.a. i storstadsområdena och i skärgården? Storstockholm? Jag vill först erinra om att det är kommunerna som har ansvaret för att bostadsförsörjningen på orten ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Det gäller hela vägen från mark och planberedskap till bostadsförmedling. För detta ändamål kan kommunen använda bl.a. plan och bygglagstiftningen med dess incitament för ett snabbt genomförande av planlagd bebyggelse och ytterst de möjligheter den ger kommunen att förvärva den mark som behövs för att säkra bostadsförsörjningen. Genom bostadsfinansieringssystemet tillhandahålls de medel som krävs för att finansiera bostadsinvesteringarna, samtidigt som kommunen ges möjligheter att ställa de krav på projekten som behövs för att främja kommunens mål för bostadsförsörjningen. Regeringen har vidare särskilt för Stockholmsområdet infört restriktioner för annat byggande än nybyggnad av bostäder i syfte att nå en bättre balanserad byggmarknad och därigenom bl.a. säkra tillräckliga resurser för bostadsbyggandet. Regionens egna företrädare har tillförsäkrats ett avgörande inflytande även över dessa instrument. Under året har en överenskommelse träffats mellan länsbostadsnämnden och byggarna om sådana riktlinjer för produktionskostnadsprövningen som skall säkra en snabbare och mer rationell hantering av nya projekt. Samtidigt har regeringen öppnat möjligheter för byggherrarna att välja en enklare beslutsväg i bostadslåneärenden. Också inom kommunerna -- bl.a. i Stockholms stad -- har åtgärder genomförts för att få en enklare och kraftfullare beslutsgång redan i planeringsskedet. Samstämmiga rapporter säger att konkurrensläget nu har förbättrats för bostadsbyggandets del -- och att det inte har skett till priset av en minskad byggsysselsättning -- att planberedskapen är god och att tillströmningen av nya bostadsprojekt är hög. Antalet påbörjade lägenheter innevarande och nästa år bedöms komma att ligga högre än under år 1989. Byggandets karaktär -- med en stor andel små projekt inom redan exploaterade områden -- för med sig att projekten ofta möter både opinionsmässiga och ekonomiska hinder. Dessa har mötts med en allt effektivare planprocess i kommunerna och en snabbare besvärsprövning samt med förslag om förbättringar av det finansiella stödet. Regeringen har sedan Pär Granstedt ställde sina frågor lämnat förslag till riksdagen om en ny bostadsfinansiering. Förslagen omfattar också förändringar redan för år 1991 och syftar till att underlätta nyproduktionen av bostäder inte minst i områden med höga byggpriser. taket i räntebidragstrappan -- tas bort för alla hus för vilka lånen betalas ut efter årsskiftet. Det för med sig att den nuvarande diskrimineringen av främst allmännyttans nybyggnadsprojekt försvinner och att möjligheterna att genomföra projekten till rimliga kapitalkostnader väsentligt förbättras. Från samma tidpunkt föreslås också att ett investeringsbidrag införs som avser att lyfta av effekterna av de slopade reduktionsreglerna för byggmoms för sådana ny och ombyggnadsinvesteringar som avser permanentbostäder. Redan tidigare har beslutats om ändringar av fastighetsbeskattningen som innebär att schablonintäkten för småhus avskaffas och att fastighetsskatt över huvud taget inte tas ut för nyproducerade bostäder under de första fem åren och under de följande fem åren med endast halva beloppet. Även skattebelastningen på nyproducerade bostäder har således lättats väsentligt. Regeringen har vidare nyligen beslutat om direktiv för en översyn av underlaget för fastighetsskatten. Genom skattereformen och de till denna knutna förbättringarna av bl.a. barnbidragen och bostadsbidragen har hushållen fått en inkomstförstärkning med över 94 miljarder kronor. Reformen kräver en ansvarsfull finansiering. Boendets andel av denna uppgår till ungefär en fjärdedel, vilket nära svarar mot bostadsutgifternas andel av hushållens utgifter också före skattereformen. Regeringen har uppdragit åt landshövdingen Ivar Nordberg att ta upp överläggningar med parterna på bostadsområdet för att söka nå ett stabiliseringsavtal också på hyresområdet. Syftet är att nå en central uppgörelse om 1991 års hyror där kostnaderna för skattereformen tas ut fullt ut, medan kostnadsökningarna i övrigt inte överstiger den allmänna prisutveckling som följer av ett stabiliseringsavtal på löneområdet. Jag har med detta velat ge en samlad redogörelse för de många och komplexa åtgärder som nu på olika håll satts in för att säkra möjligheterna att lösa bostadsförsörjningsbehoven inom bl.a. Stockholmsområdet. Min bedömning är att förutsättningarna nu är goda att kommunerna kommer att kunna lösa uppgiften på ett tillfredsställande sätt.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på även denna interpellation, även om min tacksamhet inte är fullt lika djupt känd som när det gällde den förra interpellationen. Ändå tycker jag att det var en intressant och bra redovisning av de åtgärder som regeringen har vidtagit på det här området. Bostadsfrågan hör ju till Stockholmsregionens absolut svåraste problem. Den är naturligtvis ett problem även på många andra håll i landet, men här är den kanske alldeles särskilt akut. Vi har en betydande bostadsbrist, och för dem som har turen att få tag på en bostad är kostnaderna väldigt höga. Den situationen beror i stor utsträckning på det faktum att under 1980-talets högkonjunkturår en kraftig expansion av framför allt kontorsbyggandet har sugit åt sig en stor del av byggresurserna. Detta har lett till dels kraftigt stegrade byggkostnader, dels helt enkelt brist på byggresurser. Det har medfört att många planerade bostadsbyggnadsprojekt i regionen över huvud taget aldrig har kommit till stånd, ibland därför att man inte fått tag på några byggare, vid andra tillfällen därför att kostnaderna har blivit så höga att projekten inte kunnat realiseras. Av många stolta bostadsbyggnadsprogram har det ofta i praktiken bara blivit ganska begränsade bostadsprojekt. De nybyggda bostäder som verkligen kommit till stånd har, som sagt, ofta uppvisat kostnader som har varit ganska avskräckande, inte minst för yngre familjer och barnfamiljer. Nu ser det ut som om situationen lättar något, helt enkelt som ett resultat av konjunkturnedgången. Redan tidigare vidtogs vissa åtgärder, framför allt regleringen av byggandet av bl.a. kontor, men det är bara att konstatera att de styrmedlen har varit otillräckliga. Nu är det den krassa ekonomiska verkligheten som slår till och nu går byggandet av kontorsarbetsplatser ner. Det lättar trycket på byggarbetsmarknaden. Det gör att det finns resurser att bygga. Förhoppningsvis kommer det också att verka dämpande på kostnadsutvecklingen. Då smäller regeringen i stället till med ökade skatter på byggande och boende, vilket medför risken att projekt återigen blir för dyra och resultaten -- de bostäder som kommer till -- för dyra att bo i. Risken är att vi på det sättet kommer att få en permanentad bostadskris när det gäller både tillgången på bostäder och kostnaderna för boendet. Det vore väldigt olyckligt. Bostadsministern redovisar nu en del åtgärder som regeringen vidtagit för att motverka detta. Den viktigaste är kanske det speciella bidraget för byggande av permanentbostäder som skulle ta bort en del av effekterna av skatteskärpningen. Vi får väl närmare analysera hur mycket man åstadkommer genom den åtgärden. Men rent allmänt sett tycker jag att det är att ge med den ena handen och ta tillbaka med den andra -- eller att ta tillbaka med den ena handen och ge med den andra, kanske man skulle säga -- att först genomföra en skatteskärpning och sedan införa ett bidrag för att lindra konsekvenserna av skatteskärpningen. Det tycker inte jag är någon särskilt vettig hantering. Det borde vara bättre att se till att skattesystemet är sådant att det inte skapar några onödiga belastningar på boendet. Naturligtvis kvarstår åtskilliga skatteskärpningar som drabbar boendet och som inte kompenseras genom särskilda bidrag. Bostadsministern hänvisar till att skatteskärpningarna på boendet motsvarar en fjärdedel av skattereformen och att det är ungefär vad boendekostnaden normalt uppgår till i en hushållsbudget. Det kanske är sant för genomsnittshushållet, men tyvärr är det inte sant i det enskilda fallet. För välbärgade hushåll och hushåll utan barn är boendekostnadens andel av hushållets kostnader betydligt mindre. De hushållen gynnas naturligtvis av den här effekten. För låginkomsttagare och barnfamiljer är däremot boendekostnaden större. De drabbas negativt. Det är det som hör till de olyckliga omfördelningseffekterna av skattereformen med det sätt som den nu finansieras. Det är olyckligt att man till så stor del finansierar skattereformen genom att lägga ökade skatter på ett så centralt och nödvändigt kostnadsområde som boendet. Bostadsministern hänvisar till kommunernas ansvar för bostadspolitiken. Det är naturligtvis frestande, det förstår jag. Men jag tror att vi måste vara på det klara med att det är statsmakterna som fastställer spelreglerna. Det är statsmakternas agerande som avgör vilka möjligheter kommunerna har. Därför kan regeringen aldrig frånkänna sig ansvaret för en bostadskris av det slag som vi just nu upplever i Stockholmsregionen.

Fru talman! Utgångspunkten i den här interpellationen är ju att det är det är kris på bostadsmarknaden, att det är brist på bostäder för ungdomar och att bostäderna är dyra för ungdomar. Vilket svar ger då bostadsministern? Jo, att det skall till mer subventioner, bl.a. genom att räntetrappan avskaffas nästa år, och att det ges tapetbidrag till nya bostäder. Det är det ena. Det andra är att det måste byggas mer genom att man tillför fler regleringar av olika slag. Det tredje är att man har anställt något slags hyresgeneral som liksom skall lägga locket på när det pyser, i stället för att ge någon person i uppdrag att underlätta för bostadsföretagen och byggföretagen att bygga billigare genom att lätta på regler av olika slag. Om man ser på östländerna, som ju har lytt under planekonomin, finner man att det första de gör är att släppa på priskontrollerna för att få en balanserad marknad. Det andra är att de intresserar sig för hur man skall kunna öka det privata ägandet, både vad gäller bostäder och företag. Det tredje är att över huvud taget försöka få bort alla administrativa regleringar inom det planekonomiska systemet. Det är nästan precis tvärt emot det svar som bostadsministern har givit när det gäller bostadspolitiken: mer subventioner, mer regleringar och mer stöd till det kollektiva boendet i allmännyttan. Det är alltså fråga om Det intressanta är emellertid att det stora bostadsbeståndet redan är byggt. Vi har 700 000 lägenheter i Stockholm. Det helt avgörande för att tillfredsställa bostadsefterfrågan bl.a. hos ungdomarna är att man intresserar sig för hur det står till med de 700 000 redan befintliga bostäderna. Det går inte att reglera en marknad med enbart bostadsbyggande som endast representerar en enda procent av de lägenheter som kan tillföras. I beståndet ser vi att svarta priser förekommer; man köper och säljer hyreslägenheter. Vi har ett enormt tryck på den marknad som är fri, nämligen bostadsrätter och villor, vilka betingar ett överpris. Det är naturligtvis bara de ungdomar som har rika föräldrar som har råd att gå ut på den marknaden. Man kan också skaffa sig bostad via kontakter. Nästan huvudparten av de lägenheter som förmedlas här i Stockholmsområdet går via privata kontakter av olika slag. Nu är det ju inte så att ungdomarna inte bor. De bor någonstans; antingen hemma hos föräldrarna, så att de tvingas att senarelägga sin utgång på bostadsmarknaden, eller också bor de i andra hand. De har alltså en lägenhet men får inget eget kontrakt. I Sverige bor 100 000 människor i andra hand. Det motsvarar Malmös hela bostadsbestånd. Problemet för ungdomarna är inte att de inte bor någonstans, utan att de tvingas flytta varannan eller var tredje månad eller något liknande. Likt Egyptens gräshoppor svävar de omkring. Problemet är att de inte får ett eget kontrakt. Detta beror bl.a. på en orättvis hyressättning där det är relativt billigt att bo i gamla hus och mycket dyrt att bo i nya hus. Denna hyressättning visar också att det finns hamstringstendenser, eftersom det är så många lägenheter som hyrs ut i andra hand. Vi har i dag en situation där parterna på hyresmarknaden inte tillämpar den hyreslagstiftning vi har, nämligen bruksvärdessystemet. Det inrättades för att vi skulle få en bättre marknadsanpassning av hyrorna. Det skulle ske en utjämning utifrån ett bruksvärde för lägenheterna. Men så fungerar det inte. Jag vill mot denna bakgrund och denna bild av läget ställa följande frågor till bostadsministern. För det första: När skall bostadsministern och socialdemokraterna se det befintliga lägenhetsbeståndet som en resurs som kan användas i betydligt högre grad för att tillfredsställa bostadsefterfrågan både hos de ungdomar som inte kommer till och hos andra människor som vid t.ex. skilsmässofall och liknande har mycket svårt att få tag på en egen lägenhet? För det andra: När skall bostadsministern se till att man följer hyreslagen och tillämpar bruksvärdering vid hyressättningen? Den verksamhet man håller på med i dag är helt olaglig. För det tredje: När skall bostadsministern och regeringen släppa de planekonomiska delarna av bostadspolitiken? När skall perestrojka komma till svensk bostadspolitik?

Fru talman! Jag vill först till Pär Granstedt säga att åtgärder har satts in i Stockholmsområdet för att dämpa den överhettning som har funnits, vilket Pär Granstedt mycket riktigt påpekat, under den senare delen av 80-talet och som lett till en kraftig prisuppgång.

Det är dessa åtgärder som satts in för att söka styra över resurser till nyproduktionen och för att se till att de långa leveranstiderna för byggmateriel skall kunna kortas. En siffra från Stockholmsområdet visar att de investeringar som genom denna begränsning skjutits på framtiden uppgår till ungefär 40 miljarder kronor. Det är alldeles självklart att förutsättningarna för ett bostadsbyggande i regionen hade varit ännu sämre utan dessa åtgärder. När det gäller kostnadsutvecklingen har de åtgärder som vidtagits också haft ett resultat när det gällt att motverka den kostnadsuppgång som varit en följd av överhettningen. Under åren 1986--1988 steg kostnaderna för bostadsproduktionen tre gånger snabbare än inflationen. Under 1989 hade den ökningstakten halverats, och för de tre första kvartalen i år kan vi konstatera att kostnaderna för bostadsbyggandet och inflationen har följts åt. Vi har i dag ett mycket omfattande byggande i landet som helhet. Förra året igångsattes byggandet av ungefär 60 000 nya bostäder, och det blir ett liknande tal i år. För Stockholmsområdet är för de tre första kvartalen antalet preliminära beslut om bostadsbyggande 84 % större än för motsvarande period år 1989. Under oktober månad har beslut fattats om ytterligare 1 700 lägenheter. Investeringsbidraget för permanentbostäder ersätter den höjda byggmoms som tas ut på övrigt byggande. Detta är naturligtvis en åtgärd för att dämpa den effekt en höjd moms får för byggande av annat än permanentbostäder. Jag vill i detta sammanhang understryka, Pär Granstedt, det ansvar som byggherrar och byggare måste ta när det gäller kostnadsutvecklingen. Vi kan inte genom ytterligare subventioner dämpa kostnader i nyproduktionen, vid sidan av de åtgärder som jag redovisat och som varit ett led i att dämpa själva överhettningen. Nu är det faktiskt byggherrar, de som beställer och bygger, som får ta ansvar för kostnadsutvecklingen. Det är angeläget och viktigt att de besinnar sitt ansvar i det sammanhanget. När det gäller skattereformen vill jag understryka att det är de vanliga inkomsttagarna i de vanliga lägenheterna som är skattereformens vinnare. Det visar såväl Landsorganisationens som hyresgäströrelsens studier i detta sammanhang. Birgit Friggebo tog upp en rad frågor som handlade bl.a. om olika kontrollåtgärder på byggområdet. Regeringen har presenterat ett nytt finansieringssystem för bostadsbyggandet.

Om vi kan åstadkomma förenklingar som leder till kortare handläggningstider har det självfallet en positiv betydelse för priserna på boendet. När det sedan det gäller det Birgit Friggebo tog upp om hyressättningen och det befintliga bostadsbeståndet skall självfallet det befintliga bostadsbeståndet utnyttjas på bästa möjliga sätt. Men om det skall utnyttjas till priset av att man höjer hyrorna mycket kraftigt och på det sättet åstadkommer att vissa människor tvingas flytta från sina bostäder, tror jag för min del inte att det är en lösning som skulle ge ungdomar en större chans att få en bostad. Bruksvärdessystemet som sådant kommer vi att studera och analysera under den närmaste framtiden.

Fru talman! Bostadsministern uppehöll sig vid den dämpning av överhettningen på byggmarknaden som vi har kunnat iaktta under de allra senaste åren och den gynnsamma effekt det har haft för bostadsbyggandet. Det är riktigt att detta har inträffat, dock kanske inte så mycket till följd av regeringens åtgärder som till följd av dämpningen i konjunkturutvecklingen, och det gäller inte minst utvecklingen under detta år. Det är i och för sig riktigt att vissa åtgärder har vidtagits. Men det var för litet, och det kom för sent. Byggregleringen var, och är för all del fortfarande, ett tungrott byråkratiskt sätt att hantera det hela. När det så småningom infördes investeringsavgifter var de relativt blygsamma -- åtminstone fram till i år -- och det kom för sent och var för stelbent, eftersom de kom att omfatta alla delar av Stockholmsregionen, dvs. även de områden där det råder brist på arbetstillfällen. Från centerns sida har vi länge förordat att man skulle ha en annan typ av investeringsavgift, på 25 %, i de överhettade delarna av regionen. De pengar som då kom in skulle användas för insatser i regionen. Vi skulle, om man så vill, ta marknadsekonomin i vår tjänst genom att låta dem som bygger kontorsarbetsplatser också svara för en större del av de samhällskostnader -- behov av insatser när det gäller kommunikationer, miljöinsatser, utbildningsinsatser osv. -- som den verksamheten genererar. Genom att låta resurserna finnas kvar i regionen skulle kringkostnaderna vid bl.a. bostadsbyggandet kunna minskas och man skulle få en dämpande effekt. Det hade alltså funnits både kraftfullare och effektivare sätt än det som regeringen tog till. Metoden att först genomföra skatteskärpningar och sedan införa bidrag för att lindra effekterna av skatteskärpningarna är inte särskilt bra. Det är verkligen ett sätt att skapa byråkrati och krångel. Det är inte rätta sättet att få en smidig, fungerande bostadsmarknad. Jag vill gärna hålla med Birgit Friggebo så långt, att åtgärder för att minska krånglet och de administrativa omgångarna ger en mycket stor fördel. Det hade varit en fördel om Birgit Friggebo också hade stött linjen att inte öka skattebelastningen på boendet, som naturligtvis drabbar Stockholmsregionen hårt. Förenkling och sänkta skatter på boendet är vad Stockholmsregionen behöver.

Fru talman! Jag har i och för sig inget behov av att bli ovän med Pär Granstedt, men jag måste säga att avseende bostadspolitiken och Stockholmsområdet har centerpartiet utövat ett dåligt inflytande på den socialdemokratiska regeringen. Här har funnits regleringar, byggtillstånd och annat som visat sig inte ge effekt. Det helt avgörande för att det skall byggas bostäder är att det finns lönsamhet i bostadsbyggandet. Lönsamheten är väsentligt större när det gäller kontorsbyggnader. Det visar också att de olika regleringarna inte dramatiskt har ökat bostadsbyggandet. Bostadsministern säger att bostadsbyggandet har ökat mycket kraftigt det här året och jämför med 1989. Ursäkta, man kanske inte får säga sådana ord som jag tänkte säga här i talarstolen, men bostadsbyggandet i Stockholm var väldigt lågt förra året. Jämför med 1988 i stället! Det har inte skett någon dramatisk ökning. Detta beror bl.a. på att de stora byggföretagen har blivit diversifierade. De ägnar sig åt delvis andra saker och är inte bara inriktade på ett sorts byggande. De flyttar inte bara över sina resurser från kontorsbyggande till bostadsbyggande, de kan också göra andra saker. Denna ordning drabbar småföretagen. De kan inte förhandla och mygla lika mycket som de stora företagen. De kan inte förhandla till sig kombinerade kontorsprojekt och bostadsprojekt. Dessutom har de mycket svårare att ställa om. Det betyder att vi har en stor samhällsekonomisk kostnad på grund av dessa regleringar, vilket gör att man inte kan planera på lång sikt. I fråga om regleringarna av byggandet antyder bostadsministern att man genom att göra förändringar i kostnadskontrollen skall förkorta granskningstiden. Men det är inte det frågan gäller. Min fråga är: När kan man ta bort produktionskostnadskontrollen, markvillkoret, konkurrensvillkoret, länsbostadsnämnderna, kommunernas lånebyråkrati och de olika administrativa regleringarna i form av byggtillstånd, investeringsavgifter och liknande? Det rör sig om en lång rad planekonomiska instrument, som förhindrar aktivitet på det här området för att bl.a. tillfredsställa ungdomarnas bostadsbehov. Bostadsministern lovar att titta på hyresregleringen. Det välkomnar jag. Men så säger han att det inte får ske till priset av att ungdomarna skall betala dyrt för sitt boende. Nej, men det är precis det de gör i dag. De bidrar med att betala subventioner till boendet, vilka till största delen hamnar hos de rikaste i Sverige. Det är det ena. Det andra är att de bor i andra hand och redan i dag betalar ett mycket högt pris för sitt boende. Även om man skulle lätta litet på hyresregleringen, och det blev något dyrare att bo i ett permanent boende, skulle det förmodligen bli billigare i förhållande till de andrahandshyror som ungdomarna tvingas att betala i dag.

Fru talman! Jag vill bara helt stillsamt erinra om att den investeringsavgift som Pär Granstedt tyckte var mycket blygsam, 10 %, infördes i samförstånd med centern, eftersom den ingick i det ekonomiska paket som centern och socialdemokratin enades om för något år sedan. Jag vill en gång till understryka, eftersom Pär Granstedt nämnde det, att vi skall genomföra olika förenklingar i hanteringen av låneärenden. Jag tycker att det är viktigt. En väsentlig sådan förenkling har redan kommit till genomförande, genom att vi just i Stockholms län ger förutsättningar och möjligheter för den som så vill att utnyttja regeln för s.k. enbeslutsärende i stället för att behöva tillämpa två beslut. Sedan vill jag vända mig till Birgit Friggebo, som har en rad synpunkter på det sätt på vilket olika frågor på lånesidan hanteras och på de byggnormer som gäller. Birgit Friggebo konstaterar att centern har haft ett dåligt inflytande på den socialdemokratiska regeringen. Låt mig bara påpeka att centern måste ha haft ungefär samma dåliga inflytande på Birgit Friggebo och folkpartiet, eftersom Birgit Friggebo under sex år som bostadsminister hade ansvaret för bostadspolitiken i vårt land. Alla de ting som Birgit Friggebo nu angriper, alltifrån bruksvärdessystemet till olika former av lånehantering och subventionssystem, såg likadant ut då. Varför ingrep inte Birgit Friggebo när hon hade chansen och möjligheten att rakt och enkelt -- så enkelt som hon nu vill framställa det från denna talarstol -- sopa undan allt detta förkastliga? Nej, Birgit Friggebo, det finns naturligtvis all anledning att söka åstadkomma en bostadspolitik som gör att vi kan leva upp till det sociala målet om allas rätt till en bra bostad. Vi skall förenkla. Det tror jag behövs. Det skall vi söka genomföra. Vi skall titta över byggnormen. Det kan vi göra inom ramen för de krav vi ställer på och det ansvar vi ger dem som producerar våra hus. De får ta ett ordentligt ansvar för den produkt de lämnar ifrån sig. Då kan man gå över till funktionskrav på boendet och ta bort en rad detaljkrav. Jag förmodar att Birgit Friggebo och jag är helt ense om att brandföreskrifter, tillgänglighet och energisnålhet är den sortens funktioner som vi har rätt att ställa krav på i våra bostäder. Hur man däremot skall realisera och uppnå dessa funktioner tycker jag är en fråga för dem som producerar. Därför menar jag att förenklingar kan genomföras också på det området. Markvillkoret, som Birgit Friggebo tog upp, har boverket fått i uppdrag att titta på. Riksdagen har gjort en sådan beställning hos regeringen, och boverket skall inom de närmaste månaderna lämna sina synpunkter på markvillkoret. Birgit Friggebo säger att subventionerna hamnar hos de rika. Ja, det finns brister i dagens subventionssystem: ur neutralitetssynpunkt mellan upplåtelseformerna, i paritetshänseende och i fördelningspolitiskt hänseende. Det är det som är orsaken till att vi lät göra en översyn av finansieringssystemet och att det nu i riksdagen ligger en propositon som bl.a. skall söka se till att vi förbättrar systemet i de hänseenden jag nämnde. En bättre neutralitet och en bättre paritet skall skapas. Villkoren skall bli desamma, så att inte vissa grupper blir speciellt gynnade av det bostadsfinansieringssystem vi har. Birgit Friggebo har naturligtvis mycket stora möjligheter att hjälpa till, så att riksdagen kan fatta ett beslut i enlighet med de här riktlinjerna. Då skulle det i det nuvarande subventionssystemet som Birgit Friggebo inriktar sin kritik mot elimineras. Låt mig sedan än en gång understryka att jag är av den uppfattningen att det finns möjligheter till omfattande förenklingar i hanteringen av låneärenden, vid kostnadsgranskning och när det gäller byggnormerna. Att gripa sig an detta skall bli det andra steget i bostadspolitiken, så att vi i takt med att ett nytt bostadsfinansieringssystem genomförs även kan åstadkomma dessa omfattande förenklingar. Jag är också övertygad om att detta kan vara ett led i strävandena att pressa byggkostnaderna. Men även branschen -- beställare och byggare -- måste som jag tidigare sade ta sin del av det stora ansvaret att bygga, bygga bra och till kostnader som gör det möjligt för människor att bo.

Fru talman! Eftersom det av något tidigare inlägg kunde skapas ett intryck av att centern var för den typ av reglering beträffande kontorsbyggande som vi har haft, vill jag tala om att så inte är fallet. Vi har inte ställt upp för den typ av byråkratisk granskning av enskilda projekt som har tillämpats. I stället har vi förordat vad jag skulle vilja kalla ett mera marknadsbetonat system, där byggare av kontorsfastigheter i form av en investeringsavgift får ta på sig också en större del av samhällskostnader som genereras av kontorsbyggandet. Det är riktigt, Ulf Lönnqvist, att vi medverkade till införandet av den 10-procentiga investeringsavgiften häromåret, men det betydde inte att vi tyckte att detta var tillräckligt. Det var bättre än ingenting. Men redan då ansåg vi att det var långt ifrån tillräckligt, vilket också erfarenheten har visat. Så småningom insåg också regeringen detta och kom fram till att avgiften behövde höjas ytterligare. Tyvärr kom genomförandet när det egentligen var för sent. Marknaden hade redan börjat svikta. Dessutom gällde det generellt hela Stockholmsregionen och inte som vi föreslog de överhettade delarna av Stockholmsregionen. Vad som framför allt var viktigt i vårt förslag var att de pengar som kom in genom avgiften skulle användas för infrastruktursatsningar i Stockholmsregionen. Pengarna skulle inte försvinna in i statskassans stora, svarta hål, utan faktiskt användas för att skapa en bättre miljö för oss som bor i Stockholmsområdet. Det var det som gjorde det motiverat att avgiftsbelägga. Vid uppräkningen av de byråkratiska besvärligheter som borde avskaffas för att ge fart åt bostadsbyggandet nämndes också investeringsavgifter. För min del har jag litet svårt att förstå att borttagandet av investeringsavgifter på kontorsbyggen skulle leda till ett ökat bostadsbyggande. Det är naturligtvis viktigt att kontorsbyggandet inte får konkurrera ut bostadsbyggandet från byggmarknaden. Något sådant skulle vara mycket olyckligt. Problemet just nu är trots allt den ökade skattebelastningen på boendet. Det kan bara till dels bli en lösning genom nya bidrag och subventioner. Som jag tidigare sade är detta också ett besvärligt sätt att gå till väga. Vi är inte betjänta av en större skattebörda på ett redan mycket dyrbart boende, ett boende som det dessutom är brist på.

Fru talman! Låt mig beträffande skattereformen och boendet bara få slå fast att det är riktigt att boendet belastas med högre kostnader nästa år. Men man får inte glömma bort de skattesänkningar som medborgarna till följd av skattereformen får nästa år. Både landsorganisationen och hyresgäströrelsen har vid sin genomgång av skattereformens effekter kommit fram till att de vanliga löntagarna i de vanliga bostäderna är skattereformens vinnare. Även sedan ökade boendekostnader har betalats kvarstår en kraftigT ökad disponibel inkomst. Jag tycker att det är angeläget att stryka under detta; eftersom Pär Granstedt ondgjorde sig över skattereformen och över att en del av de kostnader som måste till för att finansiera skattereformen belastar boendet. Låt mig avslutningsvis säga -- för att det inte skall råda något missförstånd -- att riksdagen har fattat beslut om att investeringsavgiften skall ligga kvar beträffande Stockholmsområdet under 1991. Ett undantag har gjorts för Nynäshamns del. Där skall avgiften försvinna tidigare.

Fru talman! Marianne Jönsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att förbättra bostadssituationen för studenter. Bostadsbyggandet är för närvarande det högsta sedan mitten av 70-talet. Ändå är det i stora delar av landet brist på bostäder. I synnerhet gäller detta kommuner med olika former av högre utbildning. Kommunerna har ansvaret för bostadsförsörjningen. Detta ansvar omfattar också de studerande. På en del studieorter finns fortfarande upplåtelsevilllkor för studentbostäder som gör att hyresgästerna kan bo kvar en längre tid efter det att studierna har avslutats. Detta försvårar naturligtvis avsevärt möjligheterna för nya studenter att få en bostad. Jag kan i sammanhanget nämna att situationen i Stockholm enligt uppgift har förbättrats i hög grad sedan studentbostadsstiftelsen successivt börjat förändra villkoren i hyreskontrakten. I Umeå har man hittills hyrt ut studentbostäderna med treårskontrakt, men är nu i färd med att ändra villkoren så att nya upplåtelser knyts till studierna. Det enda sättet att på sikt tillgodose studenternas liksom andra bostadssökandes önskemål är att öka tillgången på lämpliga bostäder. Regeringen har därför vidtagit ett antal åtgärder som har lett till att vi nu har ett bostadsbyggande som ligger på en mycket hög nivå. Vissa av regeringens åtgärder har direkt inriktats på att underlätta för kommunerna att lösa de studerande ungdomarnas bostadsproblem. Studentbostadsföretagen har fått samma förmånliga lånevillkor som de allmännyttiga bostadsföretagen. Vidare kan ungdomsbostadsstöd lämnas till nyproducerade studentbostäder. Ett särskilt ungdomsbostadsbidrag har införts för ungdomar under 29 år. Det sträcks den 1 januari 1991 ut till att omfatta alla studerande. Vid samma tidpunkt införs också bostadsbidrag för ensamstående. Även förbudet mot sammanslagningar av smålägenheter vid ombyggnad samt strängare regler för kontorisering av bostadslägenheter verkar i samma riktning. Jag delar Marianne Jönssons uppfattning att det är angeläget att de studerande har tillgång till en bostad i anslutning till studieorten. Därför är det viktigt att de kommuner som har högskoleutbildning tar sitt ansvar för de inflyttande studenternas bostadsförsörjning. Den inom bostadsdepartementet inrättade ungdomsboendedelegationen har regelbundna överläggningar med Sveriges förenade studentkårer om studentbostadsfrågorna, och delegationen kommer också framdeles att föra diskussioner med de berörda kommunerna. I sin interpellation riktar Marianne Jönsson ett antal krav mot kommunerna, bl.a. när det gäller planeringen av bostadsförsörjningen och behovet av flexibilitet i planeringen. Jag har ingen annan uppfattning än den Marianne Jönsson härvidlag ger uttryck för.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Tyvärr ger det väl inte de många bostadslösa studenterna så mycket hopp om någon snar hjälp. Vi har nyss hört hur det står till i Stockholm i allmänhet, men det är inget undantag för studenternas del. 5 000 studenter står i kö och väntar på bostad. Det går ungefär åtta studerande på ett studentbostadsrum. Det räcker inte att säga att kommunerna har ansvaret för bostadsförsörjningen. Kommunerna har mycket att stå i i dessa dagar, och många kommuner knäar under uppgifter som de har blivit ålagda att utföra. Det gäller bl.a. barnomsorgen och vård av äldre -- många frågor pockar på prioritet. Det är oroande att många kommuner inte prioriterar frågor som hör ihop med studenternas boendeförhållanden. Men vi får inte glömma att det är riksdag och regering som fattar beslut om spelreglerna. Reglerna är i många fall stelbenta och onödigt byråkratiska. Det är regeringen som har ansvaret för att våra ungdomar får de allra bästa möjligheter till en god utbildning. I den första interpellationsdebatten här i kammaren i dag hörde vi hur besvärligt det är att fylla platser på högskolor och att rekryteringen på många sätt är besvärlig. Vi skall inte försvåra den genom att inte erbjuda studenterna en bra bostad. Det måste till bra och flexibla former för samarbete mellan stat och kommun, så att de som studerar får tak över huvudet. Det får inte bli någon överraskning att det har kommit nya utbildningsplatser till en högskoleort. Alla kommuner som har högskoleutbildning vill ju få platser. Naturligtvis måste man då sörja för att de studerande har någonstans att bo. Vi står därför inför en situation då många ungdomar trots att de har kommit in på en högskoleutbildning väljer att säga nej till den åtrådda utbildningen, beroende på att de inte kan flytta in någonstans med sina tillhörigheter. Man är kanske rädd för de skulder som studierna för med sig, men det mest påtagliga nu inför höstterminsstarten är ju att man inte har någonstans att ta vägen. I Kalmar, varifrån jag kommer, har vi fått upplåta stugor på ett campingområde. Frimurarhotellet har också fått hysa några av ungdomarna. Sveriges förenade studentkårer har gjort en bostadsundersökning, som visar att ungefär 9 % av studenterna avstår från en högskoleplats på grund av att de inte har någonstans att bo. Så här får det ju inte vara. Det är retoriskt att säga på detta sätt, men vi vill väl satsa på våra ungdomar, herr minister, vi vill väl på 2000-talet ha välutbilad arbetskraft. Av de kontakter som jag under den senaste tiden har haft med studenter framgår det mycket klart hur besvärlig situationen är. Dessutom är studenterna mycket oroade över den höjning av hyrorna som kommer vid nyåret. Det gäller dels den ordinarie hyreshöjningen på 6,5 %, dels den höjning som blir en följd av skatteomläggningen. Här i Stockholm har stiftelsen Stockholms studentbostäder i de pågående hyresförhandlingarna aviserat en höjning på 25,7 %. Detta blir mycket kännbart för de flesta studenter, eftersom de i allmänhet inte är rika. Jag vill fråga bostadsministern om han är beredd att genomföra kompenseringar med tanke på studenternas boende. Studierna och dess finansiering är ju ett stort problem, och boendet är en viktig del av problemet. I dag kostar ett litet studentrum på 20 m2, med gemensamt kök, 2 500 kr. Sveriges förenade studentkårer säger att ett rum får kosta maximalt 1 500 kr. Vi i centern har ju år efter år hävdat att det är nödvändigt att studenterna får den ekonomiska trygghet som behövs för att de skall kunna bedriva sina studier. Vi har ju föreslagit en studielön, vilket skulle innebära att fler unga på sikt kan skaffa sig en längre utbildning. Rekryteringen sammanhänger ju hela tiden med den här problematiken. Inte minst ungdomar från hem där man inte är så studiebenägen väljer att avstå från utbildning. Jag vill avsluta med att något beröra det som bostadsministern nämnde, nämligen systemet med uthyrning av studentbostäder. Detta borde uppmärksammas. Enligt uppgifter som jag har fått till min kännedom har i Stockholm olika företag och bl.a. landstinget alltsedan 70-talet fått hyra studentlägenheter. Det är åtminstone 400 talet. Denna utveckling får inte accepteras. Det är studenter som skall ha dessa bostäder. Det får inte vara så att företag får hyra dessa bostäder bara för att de kan betala bättre. Jag vill fråga statsrådet: Sammanfattningsvis menar jag att staten måste göra vad den kan för att ge möjlighet för studenter att studera och anta en erbjuden högskoleplats. Det räcker inte med att uppmana kommunerna att bygga fler lägenheter eller att uppmana de bostadssökande -- som jag såg i ett referat från ett möte mellan bostadsministern och studenter -- att ställa sig i kö, för det är det enda sättet att få reda på hur många bostadssökande det finns. Studenterna kräver goda och enkla bostäder till rimlig hyra. Därför vill man ha förenklade regler och byggnormer. Man måste se till att det inte släpps in monopol och karteller i så stor utsträckning som nu är för handen. Konkurrenslagstiftningen bör ses över liksom upplåtelseformerna. Jag håller med Birgit Friggebo om att det behöver komma in litet perestrojka på detta område. Det nuvarande systemet är för stelbent, och att satsa på bostäder för ungdomar är att satsa på framtiden. Detta kräver ett visst mått av engagemang från byggnadsbranschen och också från regeringens sida, men det har vi hittills inte sett särskilt mycket prov på.

Herr talman! Ja, vi skall satsa på våra ungdomar och deras utbildning. Jag vill upprepa, att när det gäller bostadsförsörjningen både i Kalmar och i andra kommuner, är det kommunerna som skall planera för denna. Regering och riksdag skall se till att kommunerna får möjlighet att genomföra sin planering. De kommuner som har fått förmånen att få högskoleutbildning med utbildningsplatser förlagd till sin kommun har också att ta ansvar för att de som skall studera där har någonstans att bo. Regeringen varken bygger eller förmedlar bostäder. Det gör inte heller riksdagen. Detta är faktiskt en kommunal fråga, och det är dessa spelregler som gäller. Precis som jag har redovisat i svaret är det regering och riksdag som ställer olika instrument till kommunernas förfogande, så att de får chans att genomföra det bostadsbyggande som krävs och att leva upp till sitt ansvar för de unga människor som kommer dit för att bedriva studier. Detta har vi gjort genom att studentbostadsföretagen har fått samma låneregler som allmännyttan, genom att ungdomsbostadsstöd kan lämnas också till nyproducerade studentbostäder -- detta stöd går som bekant till kommunen -- och genom att särskilda ungdomsbostadsbidrag införts för ungdomar. Den 1 januari 1991 utsträcks detta till att omfatta alla studerande. Den övre åldersgränsen tas bort i enlighet med Sveriges förenade studentkårers önskemål. Sedan är det en annan sak att centern i riksdagen gick emot de särskilda ungdomsinriktade åtgärderna. När det sedan gäller frågan om studentbostadsstiftelserna och de uthyrningsregler som dessa tillämpar, kan dessa regler bara påverkas genom beslut i resp. studentbostadsstiftelse. Det är ju studenterna själva som driver dessa stiftelser och har att fatta beslut om vilka regler som skall gälla. Jag kan inte tänka mig att Marianne Jönsson menar att regeringen skall gå in i dessa stiftelser och tala om hur de skall bedriva sin verksamhet. Jag utgår ifrån att Marianne Jönsson delar uppfattningen att det är en sak för medlemmarna, dvs. för de studerande på resp. kårort, att fatta dessa beslut. När det gäller frågan om nästa års hyror är de naturligtvis föremål för överläggningar. Jag vill bara stillsamt upplysa om att för studerande som enbart har studiemedel -- det är en kategori studerande -- ökar studiemedlen genom uppräkning av basbeloppet. De ungdomsbostadsbidrag som studenterna kan få förbättras. De studenter som har inkomster i kombination med andra kan få skattelättnader, om inkomsten faller inom ramen för skattelättnader. Det får man om man betalar någon skatt över huvud taget. Det är angeläget att man i bilden tar med att de höjda boendekostnaderna även på detta område motsvaras av höjda inkomster för dem som skall bo i studentbostäderna. Jag vill än en gång understryka att jag delar uppfattningen att vi skall satsa på ungdomar och deras utbildning. Jag delar uppfattningen att man behöver en bra bostad om man skall kunna bedriva framgångsrika studier. Därför har vi ställt de instrument till förfogande som jag här har redovisat. En majoritet i riksdagen har stått bakom dessa åtgärder. Ansvaret för att bostäder förverkligas, såväl i Kalmar som på andra orter, ligger på kommunen när det gäller studentbostäder liksom andra bostäder.
Herr talman! Jag uppskattar mycket att bostadsministern har tagit sig så mycket tid att besvara min interpellation och bemöta de synpunkter som jag för fram. Jag känner naturligtvis också till att kommunerna har ansvaret. Jag betonade också att det är mycket olyckligt att man bland alla sina kommunala uppgifter kanske inte har satt bostadsförsörjningen för studenter och tillkommande nya hyresgäster högst på prioriteringslistan. Det krävs nya flexibla lösningar. Man bör kunna ha samråd och utan så mycket stelbenta regler kunna komma fram till det resultat som jag är övertygad om att bostadsministern och jag har precis samma uppfattning om, nämligen att vi skall få bra bostäder till våra studenter. När det gäller upplåtelseformerna nämnde bostadsministern själv i svaret att man hade åstadkommit vissa förbättringar i Stockholm genom att man hade sett över upplåtelsereglerna. Jag inser också att man måste utgå ifrån studenterna och deras stiftelser och att det inte är något som riksdagen kan gå in och peta i. Däremot menar jag att det är ett samhällsproblem som måste uppmärksammas. Lägenheter som skulle kunna användas för ett annat ändamål tas i anspråk av sådana som inte har så stort behov av dem. Det har framkommit tidigare i debatten i dag. Lägenheter som är avsedda för boende används också till kontor osv. Detta minskar marknaden för studentrum. Avslutningsvis skulle jag än en gång vilja betona att det är ett gemensamt ansvar för riksdagen, regeringen och kommunerna att komma fram till flexibla samarbetsformer som inte försvårar för studenter att få möjlighet att bo hyggligt och till rimliga kostnader. Jag vidhåller återigen att studenterna inte är skattereformens vinnare, utan dess förlorare. De har ingen marginalskatt som försvinner där de kan tillgodogöra sig vinster. De får vara med och betala detta, och det kommer att bli mycket kännbart och svidande i deras ekonomi. Det underlättar absolut inte den rekrytering till högre utbildning som är så nödvändig och viktig för vårt lands framtid.

Herr talman! I sitt senaste inlägg tycker jag att Marianne Jönsson kom betydligt närmare den verklighet vi lever i. Hon är dock oroad över att kommunerna inte skall kunna prioritera denna fråga framför alla sina andra uppgifter. Min uppfattning är att om en kommun vill prioritera att få utbildningsplatser till orten, måste kommunen också prioritera att de utbildningsplatserna kan utnyttjas. Jag ser ett mycket starkt samband i detta. En expansiv och framåtsträvande kommun tar till sig utbildningsplatser och vill utvecklas på det området. Det är dess absoluta skyldighet att se till att dyra utbildningsplatser kan användas och att de ungdomar som söker sig dit får bra villkor för sina studier. Då måste ungdomarna ha någonstans att bo. Därför gör jag denna koppling och vill stryka under att det inte får bli en uppgift som faller undan. Vill man satsa på utbildning och ha de förmåner som detta innebär för en kommun, måste man också lösa de frågor som hänger samman med detta. Marianne Jönsson efterlyser flexibla lösningar. Jag är en förespråkare för flexibla lösningar. Jag tror att vi står varandra ganska nära i det avseendet. I Kalmar, som nämns, har man varit duktig på att ta fram särskilda lösningar för ungdomars boende. Många kommuner kan ta efter lösningar som Kalmar har genomfört. Jag är därför övertygad om att Kalmar har förmåga att finna flexibla lösningar när det gäller studentboendet. För min del är jag angelägen om att på olika sätt medverka till att stelbenta regler inte förhindrar flexibla lösningar, självfallet under förutsättning att man kan åstadkomma ett bra boende. Upplysningsvis vill jag säga att upplåtelsereglerna för studentbostadsstiftelserna, som Marianne Jönsson nämnde, har berörts vid de samtal jag vid några tillfällen har haft med Sveriges Förenade Studentkårer. Jag har då redovisat min uppfattning att studentbostäder självfallet skall bebos av personer som bedriver aktiva studier. Slutligen vill jag ta upp skattereformen och hyrorna. Det är riktigt att om man inte har någon inkomst så får man ingen skattelindring. De studerande har då i stället studiemedel. Studiemedlen kommer att räknas upp med basbeloppsökningen. Därtill kommer de förbättringar vi kommer att genomföra när det gäller det särskilda ungdomsbostadsbidraget. Som en följd av SFSs, Sveriges Förenade Studentkårers, önskemål slopas den övre åldersgränsen, vilket jag tror kommer att gynna de studerande.
Herr talman! Kommunernas roll är naturligtvis fundamental. Det är de som tillhandahåller bostäder. Vid de kontakter jag har haft med studenter inför höstterminsstarten har jag hört synpunkten att sådana högskolekommuner som inte tillhandahåller bostäder inte heller skall ha några högskoleplatser. Jag sitter själv i utbildningsutskottet och i en högskolestyrelse. Jag har förvisso goda möjligheter att förmedla dessa upplysningar. Det fungerar emellertid inte riktigt på det viset, och det finns också en viss framförhållning. Jag är övertygad om att den diskussion vi har fört i dag kan bli ett viktigt memorandum för många kommuner. Det som skedde inför höstterminsstarten 1990 får helt enkelt inte upprepas. Enligt uppgift från SFS stod 20 000 studenter helt husvilla. De visste inte vart de skulle ta vägen, och många åker hem för att ta ett jobb om det är möjligt i stället för att utnyttja en åtråvärd högskoleplats. Jag vill än en gång tacka bostadsministern för en mycket intressant debatt. Det är viktigt för studenterna och det är också viktigt som ett memorandum för de kommuner som får förmånen att ha högskoleutbildning.